Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson uppehöll sig i sitt anförande i ganska stor utsträckning vid polisen och dess bristande resurser. I det fallet kan man väl ändå notera, att första lagutskottet egentligen inte har att handlägga anslagsfrågor och tjänstetillsättningar när det gäller polisen. Däremot kan vi naturligtvis inte undgå att något beröra polisens verksamhet vid vårt handläggande av rättsfrågorna. Det bör noteras att fastän rikspolisstyrelsen har velat ha flera polistjänster och större resurser till sitt förfogande, har dock samma rikspolisstyrelse bestämt avstyrkt den stora utredning som motionärerna och reservanterna här föreslår. De menar att det inte är så mycket att vinna med en sådan utredning. Man tycker nog att såväl herr Ferdinand Nilsson som herr Ernulf tar till överord när det gäller dessa saker. Den förre talade om tunnnelbaneelände, och herr Ernulf begagnade uttrycket ”eldsvåda”. Det har väl inte i alla stycken täckning i verkligheten. Man kan inte jämföra landsbygden med städerna. Jag kan dock nämna att vi i den kommun där jag hör hemma tidigare hade såväl länsman som tvenne fjärdingsmän. Dessa har plockats bort efter hand. Länsman försvann och ersattes med en landsfiskal, som placerades i en näraliggande kommun. Det finns nu en polischef i en stad fyra mil från vår kommun. Vi hade kvar fjärdingsmännen, som senare blev kallade poliskonstaplar. Nu har vi i kommunen inte någon representant för polismakten, men det tycks fungera ganska bra ändå. En rationalisering och en teknisk utveckling av polisens arbete har skett. Polisen har nu möjlighet att färdas med fordon och kan ingripa snabbt i de fall då det behövs t.ex. vid trafikolyckor, som ju händer överallt i landet. Det är klart att förhållandena i städerna är litet annorlunda. Men man kan väl göra den reflexionen när det gäller överfall och våldsbrott att i många fall de överfallna själva har försatt sig i besvärliga situationer genom att de har varit berusade och kommit i delo med andra människor. Alla gånger är det inte så, men sådana fall inträffar. Såsom det erinras om i utlåtandet har motioner med i stort sett samma yrkande som i de motioner som nu behandlas, alltså en stor parlamentarisk utredning med uppgift att försöka hejda brottsutvecklingen och = effektivisera rättsvården, avslagits av riksdagen under de fyra senaste åren. De som biträtt avslagslinjen såväl inom utskott som kamrar har väl känt samma oro som motionärerna när det gäller det ökade antalet brott men har samtidigt kunnat konstatera att hela området är täckt av åtskilliga utredningar. Det är förresten inte bara fråga om utredningar. Utskottet påminner i sin skrivning om att ett omfattande arbete på rättsvårdens område har bedrivits i vårt land under hela 1960-talet. Polisen och andra myndigheter har fått större resurser i sin brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet, och lagstiftningsarbetet på straffrättens område har varit mera omfattande än någonsin tidigare. Inom polisväsendet pågår ett intensivt arbete på att genom rationaliseringsåtgärder och nya arbetsmetoder öka polisens effektivitet. Det övervägande antalet remissinstanser har inte heller, vare sig denna gång eller tidigare, kunnat anse att en ny stor parlamentarisk utredning vore någon säker patentmedicin att lita till. I utlåtandet redogörs för de utredningar som redan arbetar med dessa problem. Det är bara att konstatera att vår förnämsta expertis redan är inkopplad på området. Bland annat kan erinras om den kommitté för kriminologisk behandlingsforskning som tillsattes i slutet av förra året med syfte att göra en systematisk forskningsplanering på kriminalvårdens område. I ett regeringsförslag från vårt land i Nordiska rådet har även frågan om ett utvidgat nordiskt kriminologiskt samarbete aktualiserats. Reservanterna vill framhålla att statistiken över brott som kommit till polisens kännedom — den åberopades också av herr Ferdinand Nilsson — visar att uppklaringsprocenten för år 1967 för under samma år anmälda brott var totalt 33,6 procent och för tillgreppsbrotten endast 21,6 procent. Samtidigt poängteras att det här bara är fråga om de anmälda brotten och icke andelen av det med all sannolikhet avsevärt högre antalet under samma år begångna brott. Det påpekandet gjordes ju också av herr Ferdinand Nilsson. Reservanterna menar alltså att det skulle finnas också en mycket hög anonym brottslighet här i landet. Det är möjligt att det i viss utsträckning finns en sådan, men det kan även konstateras att det inte med en enda siffra kan visas att det förekommer någon i varje fall påtaglig brottslighet som ej kommer till polisens kännedom. Detta är en fras utan statistisk täckning. Däremot finns det klart angivet i de officiella redogörelserna att bland de anmälda brott, som reservanterna bygger sin uppklaringsstatistik på, också ingår en ganska stor andel som efter utredning blir avförda såsom varande icke brott. Under år 1967 uppklarades exempelvis på den vägen över 24000 anmälningar för brott mot brottsbalken; det kunde konstateras att det beträffande dessa brott inte var fråga om brottsligt förfarande. Dessa brott tas dock upp i brottsstatistiken under de rubriker som anmälan avsett. Det är också att märka att beträffande de brott som kommer till polisens kännedom under ett år skyldiga till brotten tas om hand av polisen inte bara för det år som brottsstatistiken bygger på utan under flera på varandra följande år. I den officiella kriminalstatistiken för år 1967 — det år för vilket det finns en fullständig statistik — förekommer därför också en kolumn som visar antalet under det året uppklarade brott som kom till polisens kännedom under åren 1965, 1966 och 1967. Brotten anmäldes alltså under de här nämnda åren och klarades upp av polisen år 1967. Med den beräkningsmetoden blev uppklaringsprocenten för vissa brott över 100 procent i jämförelse med de under år 1967 anmälda brotten. Vad gäller de svårare brotten med lång preskriptionstid drabbas den brottslige så gott som alltid förr eller senare av lagens arm. Det är därför inget överord att säga att brott inte lönar sig. Herr Ferdinand Nilsson hade en annan mening i det avseendet, men han kanske mera tänkte på tillgreppsbrotten för vilka statistiken ju är sämre. Men även härvidlag gäller att också sådana brott kan klaras upp efter ett antal år, i den mån de inte är preskriberade. Jag anser det vara väsentligt att konstatera dessa elementära fakta, i varje fall när det gäller de grövre brotten. Med hänsyn till den ökande brottsliga verksamheten är det i och för sig förståeligt om förslag läggs fram om utredningar i syfte att stävja den oroande utvecklingen. Men med hänsyn till vad som redan pågår av dylikt utredningsarbete samt den pågående reformverksamheten inom polisväsendet och domstolsväsendet är tiden enligt utskottets mening ej väl vald för att gå motionärerna till mötes. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med stor förvåning lyssnade jag till föregående anförande, Det föreföll på talaren som om det vore gott och väl ställt i fråga om brottsligheten i landet. En så enkel förmodan som att alla brott inte anmäles till myndigheterna avvisade han med den motiveringen att icke anmälda brott icke finns i statistiken. Vad som inte finns på papperet finns alltså inte i världen. Så enkelt är det inte. De vanliga beräkningar som föreligger — t.ex. beträffande misshandelsfallen — utgår från att minst lika många misshandelsfall som anmäls aldrig anmäls. Vi hade år 1969 enligt rikspolisstyrelsens siffror 16500 misshandelsfall. Det dubbla är det troliga. Familjemisshandel, barnmisshandel, lindrigare misshandel och misshandel av särskilda slag kommer i många fall inte till polisens kännedom, men förekommer i alla fall. Man har mot den bakgrunden beräknat att det varje dag bara i Stockholm begås 20 misshandelsbrott. Den föregående ärade talaren sade också att i många fall har den som blir utsatt för våld sig själv att skylla. Visst är det så. En statistisk uppgift säger att det farligaste i Stockholm är att vara mellan 35 och 39 år gammal och vistas i Klara en fredagkväll mellan kl. 18 och kl. 20. Men det begås, herr talman, faktiskt våldsbrott mot personer som inte är mellan 35 och 39 år och som inte befinner sig i Klara. De begås inte heller just en fredagskväll. Jag vill som exempel nämna ett mycket populärt brott som ökar, nämligen väskryckning. Man kan givetvis säga att damen som går ut med sin handväska i handen har utmanat ödet genom att göra så. Men vi kanske ändå är några som ser saken på annat sätt. Vi ser saken så att man har rätt att gå ut, även om man har en handväska i handen, utan att därför bli berövad sin egendom, Vi har också svårt att inse att den tobakshandlerska som blir föremål för rån har gjort sig skyldig till någon särskild utmaning genom att hålla butiken öppen och finnas till på platsen. Jag skall inte fördjupa mig vidare i exempel. Jag vill endast åberopa färska siffror för september, som statistiska centralbyrån alldeles nyligen lämnat ut. Brotten mot brottsbalken har ökat med 21 procent under september i år jämfört med september i fjol, och inbrotten med 26 procent. Kom sedan och säg att det är gott beställt! Såvitt jag kan förstå borde det ligga ganska nära till hands för utskottet att enas om en utredning, som skulle söka angripa problemet på ett genomtänkt sätt efter ett genomtänkt kriminalpolitiskt program och syfta till att snabbt nå resultat. Utskottets majoritet har ställt sig negativ härtill. över huvud taget frapperas man av hur negativt vissa grupper ser på brottsutvecklingen och nonchalerar den oro som medborgarna hyser. Jag skall ta ett exempel från valrörelsen. En arbetsgrupp inom moderata samlingspartiet lade under sensommaren fram ett program under rubriken ”Bryt brottskurvan — öka rättstryggheten!” Det var ett anspråkslöst program. Däri pekades på att rättstryggheten var ett elementärt krav i en rättsstat och att man måste se över hela fältet även skola, radio och TV. Man måste se till att brotten upptäcktes. För tillgreppsbrotten är faktiskt, herr Svedberg, uppklaringsprocenten så låg som 20 procent. Under tiden 1959—1967 lyckades polisen bara lösa mellan 31 och 35 procent av de fall som kom till polisens kännedom. Detta borde föranleda en ökning av polisens organisation och resurser. Men det sades också att det inte finns något radikalmedel. Man måste gå fram på olika områden. Återanpassningen av den brottslige är mycket viktig, t.ex. frivården. Den kriminologiska forskningen borde få större resurser, Övervakningsinstitutionen förstärkas, kriminalvården borde medverka till den frigivnes anpassning i samhället. Man pekade också på att rättsmaskineriet borde fungera snabbare och förde fram vissa tankar i det sammanhanget, bl.a. om en utredning rörande ökad användning av enmansrätter vid lindrigare förseelser. Det talades också om polisens skydd. Antalet fall av polismisshandel uppgick bara för det första kvar talet 1970 till 343, och även i detta avseende ökar siffrorna för ögonblicket i Stockholm. Ungdomsbrottsligheten diskuterades, liksom möjligheterna för den enskilde att få skadestånd med anledning av brott — ett område där justitiedepartementet nyss har samlat sig till ett förslag om vissa, ehuru otillfredsställande åtgärder. I detta lilla program diskuterades också det faktum att många personer i dag i storstäderna kände olust och obehag inför risken av företeelser som upplevdes stötande på offentliga platser. Jag citerar: ”Många drar sig helt enkelt för att besöka offentliga platser. Inte minst gäller detta äldre, vilka ofta rent av icke vågar sig ut efter mörkrets inbrott. Företeelser som skymfande tillmälen mot okända, öloch spritförtäring på öppen plats, hänsynslös nedskräpning och vandalism, grovt störande motorbuller utgör exempel på en förstöring av den offentliga miljön som icke kan godtagas. Sådant står i den mest skärande kontrast till den estetiska ram som konstnärer, stadsplanerare och arkitekter velat skapa . Till miljöskyddet hör även att slå vakt om den offentliga miljön. Vi anser att statsmakterna inte nog har beaktat detta. Många av storstädernas torg och parker utgör en skrämmande anblick.” Mot denna bakgrund diskuterades i promemorian också om man inte skulle tillämpa en utökad användning av TV övervakning vid kommunikationscentra, på vissa torg och öppna platser. Vad hände när denna rapport framlades? Aftonbladet utkom med en löpsedel där det hette: ALLA SKA BEVAKAS på gator och torg På tidningens förstasida kunde man sedan under samma rubrik läsa: ”Vartenda steg vi tar på gator och torg ska övervakas av TV-kameror! Detta är en av punkterna i ett sensationellt program för den borgerliga rättsstaten som moderata samlingspartiet presenterar i dag.” Samma visa återkom i en del borgerliga anpassningsbara tidningar utanför Stockholm, man talade om ”1984” osv. T.o.m. partiordföranden herr Palme råkade i en fallgrop. När han i TV utfrågades om vad han tyckte om ökad TV-övervakning, sade han att moderata samlingspartiet nog inte tillräckligt hade beaktat rättsskyddet. Hur var då verkligheten? I själva verket fanns sådan TV-övervakning redan ordnad, i vissa fall sedan flera år tillbaka, enligt beslut av regeringen och av ansvariga för trafiken i Stockholm. Justitieminister Lennart Geijer hade i andra kammaren så sent som i april i år talat sig varm för TV-övervakning och sagt att det var ett mycket effektivt system. Även socialdemokratiska ledamöter av statsutskottet hade slutit upp vid hans sida i debatterna. Om detta hade Aftonbladet givetvis ingen aning — man kan ju inte begära för mycket. Att statsministern inte underrättats var litet värre. Men det var inte nog med detta. Stora delar av den socialdemokratiska landsortspressen följde upp denna kampanj med kommentarer i hurtfrisk stil. Man fick bl.a. läsa från speciella lustigkurrar bland mina kolleger ledarskribenterna att antagligen hade Spiro Agnew och Nixon varit med i moderata samlingspartiets kommitté som utarbetat detta förslag. Nu rörde sig denna tanke väsentligen om Götaplatsen, Sergels torg och en del andra monumentalplatser. Beträffande kommunikationslederna fanns ju i stort sett redan TV-övervakning. Jag skulle inte ha nämnt detta inslag från valkampanjen om jag inte i dag på morgonen råkat få ögonen på ett inlägg i remissdebatten av den socialdemokratiske gruppledaren i andra kammaren. Där säger herr Martinsson: ”Av paret Bohman-Holmberg fick vi också till livs åtskilliga av de argument som konservativa partier världen över nu driver.

Hela inlägget visar också att han ej heller tagit del av de argument som förelåg från moderata samlingspartiets sida, utan han har antagligen byggt sina synpunkter på de otillfredsställande och felaktiga referat som varit synliga i vissa delar av pressen. Jag tycker att detta är symtomatiskt. Här kommer ett allvarligt förslag från ett parti om vissa åtgärder, ett måttfullt och modest förslag vill jag kalla det. — Om någon vill läsa förslaget har jag det här. Och då blir det föremål för en sådan behandling. Det finns på sina håll en instinktiv känsla och motvilja mot att man talar om rättstrygghet och rättsordning. Men det är realiteter för människorna. Jag tror att man gör klokt i att beakta dessa realiteter så att man inte råkar ut för strömningar förr eller senare i motsatt riktning av hårdare och intolerabelt slag. Det är önskvärt att dessa frågor uppmärksammas i tid, och jag kan inte förstå att de skall behöva vara partiskiljande. Det borde väl råda enighet om att man skall se till att de gamla har sin trygghet att gå ut, att den som vill besöka en offentlig plats inte skall smädas och bli föremål för otrevligheter, att den som åker tunnelbana skall känna sig fredad osv. Man har väl också Ang. rättsvården rätt att kräva trygghet till person och egendom. Jag förstår inte varför partigränser skall gå mellan sådana synpunkter. Det gäller här att ge människorna frihet från fruktan. Jag kan försäkra — och vi har många vittnesbörd om det i Stockholm -— att många känner sig oroade i nuvarande läge. Moderata samlingspartiet tänker i varje fall återkomma till denna fråga och kommer icke att släppa sitt intresse för ett bättre sakernas tillstånd förrän reformer kommit och förrän ökad rättstrygghet och ökad rättssäkerhet har skapats.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson var ledsen över vad jag sagt i mitt lilla inlägg här tidigare, nämligen att uppklaringsprocenten för brott i vissa fall är över 100 procent. Det var omöjligt, sade herr Ferdinand Nilsson. Men det beror på vilken beräkningsmetod man använder; jag försökte klargöra det. Den vanliga brottsstatistiken som visar uppklaringsprocent bygger på under ett år anmälda brott. De under året anmälda brott som klaras upp under samma år kommer då in i statistiken för uppklarade brott. Då händer det att uppklaringsprocenten blir mycket låg. I kriminalstatistiken för 1967, som finns i bokform och kan lånas på riksdagsbiblioteket, har man även en annan beräkningsmetod. Siffran för uppklarade brott under 1967 gäller för brott anmälda under 1965, 1966 och 1967. Dessa uppklarade brott, som alltså avser anmälningar under tre år, jämförs med nyanmälda under 1967. Då får man en uppklaringsprocent som går till och med över 100 procent. Sedan nämnde herr Ferdinand Nilsson rikspolisstyrelsen och dess remissyttrande. Vad jag sade var att rikspolisstyrelsen hade avstyrkt den föreslagna stora utredningen, och det är väl egentligen den som debatten gäller och som vi skall fatta beslut om. Rikspolisstyrelsen anser det inte vara så mycket att vinna med en sådan utredning. Vad däremot gäller polistjänster och ökade resurser har rikspolisstyrelsen framställt yrkande i annan ordning, men det behandlar vi ju inte vid detta tillfälle. Herr Hernelius blev förvånad över vad jag sade i vissa stycken av mitt lilla inlägg. Han fäste sig vid att jag konstaterade att det inte finns någon statistisk täckning för antalet förmodade brott som inte kommit till poli sens kännedom. Det måste väl ändå vara riktigt att göra ett sådant konstaterande. Herr Hernelius sade att man antog att det var så och så många brott som begicks och som aldrig blev anmälda. Det är ju en annan historia. Sedan vill jag bestämt reagera emot påståendet att utskottsmajoriteten menar att allt är väl beställt. Vi säger att vi delar motionärernas oro över brottsutvecklingen men konstaterar samtidigt att mycket skickligt folk är engagerat i utredningsarbete på olika avsnitt. Det är rent av våra främsta experter som sysslar med dessa problem. Om vi nu skulle tillsätta en ny stor parlamentarisk utredning, skall vi då kanske söka experter från Amerika, England eller Tyskland, där man har mycket värre problem än vi när det gäller att komma till rätta med dessa saker.

Herr talman! I föreliggande utlåtande med anledning av motioner om kortvarigt frihetsberövande för unga lagöverträdare avstyrker majoriteten i första lagutskottet en moderat partimotion med ett synnerligen modest yrkande. Utskottsmajoriteten vill inte vara med på vårt förslag om att den utredning som för närvarande håller på med en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen skall få sitt uppdrag utvidgat så att socialutredningen — som den kallas — skall penetrera även problem av karaktären kortvarigt frihetsberövande för unga lagöverträdare. Det är inga andra åtgärder som vi för närvarande eftersträvar från vårt håll. Vi är naturligtvis själva övertygade om att en markerad, snabb och kortvarig reaktion av något så när bestämt innehåll skulle motverka riskerna för att en ung människa som kanske av ren tanklöshet har begått sina första lagöverträdelser skall fastna i kriminaliteten. Det är enligt vår mening i initialskedet som samhällets åtgärder har de största förutsättningarna att ge ett positivt resultat. Det är i förhoppningen att ärendets beredning genom socialutredningen skulle övertyga även andra här i riksdagen om lämpligheten av detta slag av brottsförebyggande åtgärder som vi har nöjt oss med detta utredningsyrkande. Nog verkar det underligt att vi i utskottet inte kunde vinna gehör för förslaget om en utredningsmässig prövning av åtgärder som man på andra håll och i andra länder har funnit ändamålsenliga. Frågan har som bekant varit föremål för diskussion i riksdagen under nästan två decennier.

Men under mitten av förra decenniet, dvs. noga räknat 1965, har gamla Norge infört en speciell form av kortvariga frihetsstraff för unga lagöverträdare. Nu förhåller det sig väl så att svenskt och norskt rättssystem inte avviker så särdeles mycket från varandra. Vad som i detta sammanhang kan vara riktigt och klokt i Norge kan enligt min mening vara mödan värt att pröva åtminstone genom en utredning i vårt eget land. Herr talman! Mot bakgrunden härav yrkar jag bifall till den reservation som fogats till första lagutskottets utlåtande nr 56.

Herr talman! Som herr Lidgard anfört har den fråga det här gäller tidigare varit föremål för riksdagens behandling vid många tillfällen. Utskottet kan även nu konstatera att såväl brottsbalken som barnavårdslagen medger vissa möjligheter till korttidsbehandling av ungdomar som begått brott. Syftet med denna behandling är förutom att förbereda vård i frihet att medverka till att bryta den brottsliga aktiviteten och även att ge en allmän tankeställare.

I detta hänseende kan vi även stödja oss på yttranden från de flesta remissinstanserna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I egenskap av motionär har jag fogat en blank reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 67. I utlåtandet behandlas motioner om att den som äger hyresfastighet och som genom egna arbetsinsatser svarar för skötsel och förvaltning av fastigheterna borde få tillgodoräkna sig pensionsgrundande rätt till tilläggspension genom att erlägga egna avgifter. Motionerna har avstyrkts av utskottet med den motiveringen att det kan vara svårt att skilja på avkastning av kapital och avkastning av eget arbete när det gäller en fastighet. Det finns dock ett visst stöd för motionerna i yttrandet från riksförsäkringsverket, som säger att man kanske skulle behöva ändra på inkomstdeklarationerna för att få ett bättre underlag för en schablonisering för avvägningen mellan vad som är inkomst av kapital och vad som är inkomst av eget arbete. Det är klart att det finns en annan möjlighet för dessa fastighetsägare. Om de bildar aktiebolag kan de så att säga anställa sig själva och på den vägen ta ut en viss lön, men många fastighetsägare tycker att det är krångligt. De har kanske 20—2535 lägenheter i en fastighet, och de tycker att det är överflödigt att göra bolag av en sådan verksamhet. Det är inte så många fastighetsägare som är i den här situationen. Jag anser i alla fall att ATP innebär en trygghet för alla i det här landet. Man borde därför vara angelägen om att se till att så många som möjligt får tillgodoräkna sig ATP-poäng, dock inte för inkomster av kapital. När det blir möjligt att se över bestämmelserna, borde man också titta på den här detaljen. Jag är säker på att det skall gå att finna metoder för att särskilja vad som är inkomst av det ena och det andra slaget. Jag får väl återkomma när jag fått mera och bättre material till mitt förfogande. Jag har i dag inget yrkande utan ställer mig bakom andra lagutskottets förslag.

Herr talman! Herr Nyman sade att jordbruksutskottet inte har behandlat motionerna enligt hans önskan. Den synpunkten kan man väl förstå, därför att det är ju alldeles omöjligt att kunna behandla motioner på ett sådant sätt att var och en blir tillfredsställd. Man får kanske lov att tillämpa något andra principer. Utskottet har haft motionerna på remiss. Här har åberopats statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Skogshögskolan har också haft motionerna på remiss. Jag vill helt kort återge några rader från skogshögskolans remissyttrande. Det heter där: ”Däremot är det knappast riktigt att säga” — som motionärerna alltså har gjort — ”att det som ekologiskt sker på de stora hyggena ännu inte är särskilt känt.

Såväl statens råd för skogsoch jord bruksforskning som naturvårdsverkets forskningsnämnd disponerar medel för undersökningar av det slag som motionärerna avser. Anslaget till den skogliga forskningen har för innevarande år höjts med 500 000 kronor till 2,7 miljoner, medan anslaget till miljövårdsforskningen har höjts från 9,5 till 11 miljoner kronor. Utskottet har således tagit fasta på att det finns avsevärda medel för bedrivande av denna forskning.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

Det plenum som skall hållas fredagen den 20 november har i den preliminära planen upptagits till kl. 10 eller 14. Jag kan nu meddela att sammanträdet i fråga börjar kl. 14 och blir ett bordläggningsplenum. För att på inbjudan av ESRO företa studiebesök vid dess anläggningar i Holland och Västtyskland hemställer jag om tjänstledighet från riksdagsarbetet den 18—den 20 dennes.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat jordbruksministern dels om han uppmärksammat att en avsevärd del av den statliga kreditgarantiram som ställts till förfogande för jordbrukets rationalisering inte kan utnyttjas på grund av läget på kreditmarknaden, dels vilka åtgärder han ämnar vidta för att lån till jordbrukets rationalisering för vilka kreditgaranti lämnas också kan placeras i kreditinstitut. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Av den kreditgarantiram på 300 miljoner kronor som under budgetåret 1969/70 fick användas för lån till jordbrukets rationalisering har endast 147 miljoner kronor utnyttjats. Som orsak härtill kan emellertid inte åberopas endast kreditåtstramningen, utan flera faktorer har samverkat till det relativt låga utnyttjandet. Mitt svar på herr Österdahls andra fråga är att med den bedrivna, restriktiva kreditpolitiken är det oundvikligt att många i och för sig väl motiverade kreditbehov inte kan tillgodoses. Med hänsyn härtill anser jag det inte möjligt att göra några speciella undantag för det av frågeställaren berörda området.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

Det behövs numera inte särskilt stora jordbruk för att investeringar i levande och döda inventarier liksom erforderligt rörelsekapital uppgår till en halv miljon kronor eller mera. Men jordbruket har ju också som näringsgren ett speciellt läge, som statsmakterna enligt 1967 års beslut om riktlinjer för jordbrukspolitiken tagit ställning till när det gäller produktionens omfattning, jordbrukets rationalisering, prissättning på jordbrukets produkter OSV. I 1967 års proposition angående riktlinjerna för jordbrukspolitiken uttalade dåvarande jordbruksministern att det var av utomordentlig betydelse ur jordbrukarnas, konsumenternas och samhällets synpunkt att jordbruksproduktionen sker så att resurserna i fråga om mark, arbetskraft och teknisk utrustning utnyttjas så effektivt som möjligt. Jordbrukets rationalisering är därför en huvudfråga inom jordbrukspolitiken, sade han. Mot den bakgrunden ansåg han det angeläget med en kraftig förstärkning av resurserna för statens medverkan i jordbrukets rationalisering. Större kreditgarantibelopp har också ställts till förfogande. Men vad hjälper detta om de beviljade kreditgarantilånen inte kan placeras i banker eller andra kreditinstitut? I år har det blivit speciellt svårt att få kreditgarantilånen placerade. Läget på Gotland är ungefär som på andra håll i landet. Under tiden juni— oktober i fjol t.ex. beviljades och placerades kreditgarantilån om ca 1,3 miljoner kronor där. I år har under motsvarande tid endast kunnat beviljas lån till ett belopp av mellan 300000 och 400 000 kronor, och ändå är lånebehovet väl så stort som tidigare. Detta förhållande är klart otillfredsställande. De kreditramar som fastställs av riksdagen bör givetvis kunna placeras så att jordbrukarna också får pengar. Annars är det ingen mening med dessa ramar.

Därför borde staten se till att lånen kan placeras. Förutom banker och jordbrukskassor finns det ett speciellt institut, nämligen landshypoteksinstitutionen, som lämnar mera långsiktiga krediter till jordbrukarna. Hypoteksföreningarnas utlåningsmöjligheter är ju helt beroende av det tillstånd hypoteksbanken får av riksbanken att sälja obligationer. Bankens limit är i år 150 miljoner mot exempelvis 200 miljoner 1968, alltså en kraftig nedskärning. Banken har nu också anspråk från hypoteksföreningar på 265 miljoner, som man inte kan anskaffa. Enligt en överenskommelse mellan jordbrukskasserörelsen och landshypoteksinstitutionen skall jordbrukets och skogsbrukets behov av långfristiga bottenlån och lån med statlig garanti i största möjliga utsträckning tillgodoses av landshypoteksföreningarna och det mera kortfristiga behovet av driftskrediter via Jordbrukskasseförbundet. Men hypoteksföreningarna har inte kunnat klara sin del, utan de långfristiga krediterna har i betydande omfattning fått klaras av jordbrukskassorna. Detta tyder på att hypoteksbanken drabbats ännu hårdare av kreditrestriktionerna än Övriga banker, vilket givetvis går ut över jordbruket. Det här redovisade förhållandet tyder på att kreditrestriktionerna är huvudorsaken till att kreditlån inte kan placeras. Nu hänvisar finansministern till flera andra faktorer när det gäller det låga utnyttjandet. Det kunde vara intressant att få reda på detta. Eftersom statsmakterna enligt 1967 års beslut gjort speciella åtaganden också gentemot hypoteksbanken, tycker jag det är angeläget att man vidtar åtgärder så att de här lånen kan placeras. Jag tackar finansministern än en gång för svaret på min fråga.

Herr talman! Det är klart att den kreditåtstramning som för närvarande tilllämpas, och som har tillämpats, griper in på alla områden. Jag lade märke till att frågeställaren började sitt inlägg med att säga, att kreditrestriktionerna drabbar de mindre och medelstora företagen. Han använde uttrycket ”mindre och medelstora företag” rent generellt. Det är vad jag också har velat under stryka. Man kan inte ta fram en speciell grupp bland företagarna och säga, att den skall speciellt gynnas när man inte har möjligheter att hjälpa dem alla. Man får helt enkelt mäta med samma mått. Och så mycket tror jag mig kunna säga som att när det gäller kreditgivningen till jordbruket eller när det gäller riksbankens tillstånd till hypoteksbanken att sälja obligationer har bedömningen gjorts efter i varje fall inte hårdare kriterier än som tillämpats i fråga om andra kreditinstitut. Affärsbankernas och andra kreditgivares klagan över kreditrestriktionerna är ju allmänt bekant. Jag tror nog att man har mätt med samma mått över hela linjen.

Sedan är det ju bekant att vi införde en realisationsvinstbeskattning för jordbruket. Det medförde en forcerad försäljning av jordbruksfastigheter, som tog sig uttryck i en snabb uppgång i kreditgivningen till blivande köpare. Efter denna mycket starkt ackumulerade försäljning bör rimligtvis komma något av en rekyl i försäljningsverksamheten, och det har man nog inte riktigt återhämtat ännu, så att man kommit in i de normala banorna. Det kan ju också tänkas att 1969 års mindre lyckliga skördeutfall har medfört en viss dämpning av kreditanspråken. Jag har velat göra detta tillägg men tvekar inte att säga, att den generella kreditåtstramningen naturligtvis har varit den avgörande orsaken till nedgången.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet efter vilka principer representanter för de studerande i fakultetsberedningen för de tekniska vetenskaperna utses. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I var och en av universitetskanslersämbetets fakultetsberedningar ingår under pågående försöksverksamhet två representanter för de studerande. Dessa representanter har utsetts för ett år i sänder av Kungl. Maj:t efter förslag av Sveriges förenade studentkårer.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Den försöksverksamhet som statsrådet talar om gäller alltså de nya formerna för samarbete mellan elever, lärare och övrig personal inom universitet och högskolor. Till försöksverksamheten hör att två av ledamöterna i fakultetsberedningen skall utses bland företrädare för de studerandes intressen. Statsrådet Moberg svarar nu att Kungl. Maj:t har utsett dessa representanter efter förslag av Sveriges förenade studentkårer. Som bekant utträdde emellertid studentkårerna vid Chalmers och tekniska högskolan ur Sveriges förenade studentkårer vid senaste halvårsskiftet. Det torde också vara bekant att dessa två studentkårer tillsammans representerar mellan 75 och 80 procent av de tekniskt studerande. Detta var de två studentkårerna rätt medvetna om, och redan i mars månad i år skrev de gemensamt till Kungl. Maj:t, påtalade förhållandet och begärde att själva få utse åtminstone en av de båda representanterna. Det kanske man kan säga är ett ganska rimligt krav från två studentkårer, som representerar en så stor andel av de tekniskt studerande. I maj skickade de en påminnelseskrivelse till Kungl. Maj:t i denna fråga. De hade inte fått något svar på sin första framställning och fick det inte denna gång heller. I början av juni påpekade departementet för SFS att representanter skulle utses och att SFS borde samråda med studentkårerna vid Chalmers och tekniska högskolan. Ingenting hände i samrådsfrågan, men i slutet av juni månad skrev dessa två studentkårer ånyo — denna gång till utbildningsdepartementet — och föreslog en repre sentant. De fick inte något svar. Den 12 oktober skrev de igen och frågade vad som skulle hända, eftersom den nya fakultetsberedningen ju skulle börja sitt arbete den 1 september. Självklart har studentkårerna inte fått något svar på denna skrivelse heller. De kunde så småningom läsa i ett meddelande, att Kungl. Maj:t hade utsett representanter i fakultetsberedningen för de tekniska vetenskaperna — dock ingen representant från någon av dessa högskolor. Jag har tagit upp detta ärende därför att jag skulle vilja få följande frågor besvarade av statsrådet Moberg. är det ett demokratiskt sätt att utse representanter för de studerande, när man nonchalerar vad 75—380 procent av de berörda tycker och tänker? Vänder man sig uteslutande till SFS med begäran om förslag därifrån, fastän SFS i verkligheten endast representerar en minoritet av de tekniskt studerande? Tillhör det departementets praxis att icke besvara inkommande skrivelser i dessa ärenden? Om det är på det sättet, är statsrådet villig medverka till att denna praxis blir annorlunda, så att de organisationer som skriver till departementet vet att deras skrivelser kommer fram och att de kan tänkas få svar på sina framställningar? Herr talman! Skall det vara någon mening med samverkansformer och någon mening med att de studerande blir representerade i denna försöksverksamhet, torde det vara rimligt att den stora majoriteten av studerande åtminstone får utse en av två ledamöter i beredningen.
Herr talman! Som bekant diskuterar vi inte här i kammaren enskilda beslut av Kungl. Maj:t, och det gör att jag inte vill ta upp det konkreta ärende som herr Wallmark har talat om. Låt mig bara allmänt säga följande. Vi har alltid strävat efter att få studenternas synpunkter kanaliserade till oss i de olika organ det kan vara frågan om via deras egna organisationer. Vi har under hela efterkrigsperioden ansett att Sveriges förenade studentkårer varit det bästa organet för att kanalisera dessa synpunkter. Nu vet vi att det inom studentvärlden föreligger något av en kris i fråga om den representativa demokratins uttrycksformer, men vi har velat slå vakt och vill fortfarande slå vakt om de former som vi hittills använt för kontakterna med studenterna. Följaktligen har vi sagt oss att så länge som Sveriges förenade studentkårer inte kan sägas vara en helt urholkad organisation vad gäller representationen för studenterna vill vi låta Sveriges förenade studentkårer företräda studenterna i skilda sammanhang. Den principen har legat bakom vårt ställningstagande i det här fallet, som ingalunda — det vill jag gärna hålla med om — var självklart. Låt mig dessutom ge herr Wallmark den upplysningen att de kårer som han talat om inte representerar 75—380 pro cent utan ungefär två tredjedelar av samtliga studenter under det läsår som det här gäller. Vad beträffar sättet att besvara olika brev som kommer har vi för praxis att i sådana här fall låta besluten utgöra svar.

Herr talman! För att ta det sista först, måste jag hemställa till statsrådet att överväga en ändring av denna praxis. Det kan ju inte vara rimligt att en organisation i en fråga som skall avgöras under året skriver fyra gånger utan att över huvud taget höra av departementet. Ett sådant förfarande anser jag vara en nonchalans gentemot den allmänhet som vänder sig till departementet som är helt upprörande. Det är nödvändigt att med det snaraste pröva om denna praxis. Jag hade trott att statsrådet skulle svara att det uppstått något missförstånd, men det var tydligen en medveten handling, och detta gör saken så mycket allvarligare. Beträffande SFS har jag förståelse för att departementet kan befinna sig i ett bryderi. Efter hand har studenterna inom vissa områden lämnat SFS, och en klar majoritet av de studerande tillhör inte längre den organisationen. Då bör rimligtvis reguljära organisationer — vi har ju fasta studentkårer vid båda dessa tekniska högskolor — kunna utse en av representanterna. Departementet har varit medvetet om detta problem, eftersom i skrivelsen till SFS sägs att man bör samråda med dessa båda studentkårer. När samråd nu inte skett, när man i en skrivelse fått det bekräftat och dessutom fått ett konkret förslag på en person, då kan det inte vara rimligt att nonchalera låt säga vad två tredjedelar av studenterna vill. Hur länge tänker man fortsätta med detta? Till dess SFS inte har en enda teknolog som medlem? Skall man då ompröva denna inställning? Hur långt avser man egentligen att gå? När man nu diskuterar samverkansformer måste man givetvis se till att det är de studerande som blir representerade och inte en överorganisation som lider av en svår kris.
Herr talman! Jag upprepar att det är ett dilemma när den organisation man trott på och haft som kontaktorgan blir allt mindre representativ. Det är en självklarhet. Men låt mig säga så här, för att herr Wallmark kanske litet bättre skall förstå den principiella problematiken: Om det varit en organisation eller en samarbetsorganisation som föreslagit representant så att man vetat vad denne representerat, då hade kanske ställningstagandet blivit ett annat.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig när regeringen ämnar företaga den av 1969 års riksdag förordade undersökningen under vilka förutsättningar och i vilken omfattning politisk informationsverksamhet och propaganda förekommer på arbetsplatserna. Frågan är föremål för övervägande i inrikesdepartementet. Den rymmer emellertid problem i flera avseenden, bl.a. i fråga om undersökningens avgränsning och undersökningsmetodiken. Jag kan tyvärr för dagen inte säga när undersökningen kan påbörjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för hans svar på min fråga. Jag beklagar samtidigt att den föreslagna undersökningen inte kommit till stånd. Bakgrunden till förslaget om en sådan undersökning — det förslag som alltså fick riksdagens förord förra året — är den påtagliga förändringen i den allmänna synen på politisk information och propaganda på de platser där människor samlas. För inte så länge sedan betraktades politisk upplysningsverksamhet på många håll som något fult och anstötligt, som på sin höjd kunde tillåtas i vissa speciella sammanhang. Numera släpper man in politiken och den politiska upplysningen i många miljöer där den tidigare varit portförbjuden — i skolor, sociala inrättningar och mycket annat. Det har blivit en skevhet i utvecklingen, förefaller det mig. Man kan få intrycket att det i dag är lättare att få till stånd ett politiskt möte i ett fängelse än i en fabrik. Särskilt på de privata arbetsplatserna tycks det leva kvar ett äldre betraktelsesätt, vilket också kom till uttryck i Arbetsgivareföreningens yttrande över den motion, som var utgångspunkten för riksdagens ställningstagande. Här finns en småsnål och restriktiv inställning som skapar onödig irritation. Det är inte osannolikt att en kartläggning av dessa förhållanden skulle kunna ändra nuvarande praxis. Jag tror att detta är ett reellt problem. Jag hade hört en del vittnesmål om det innan motionen väcktes, och jag har fått ytterligare uppgifter under den senaste valrörelsen från en del arbetsplatser i Göteborg, där det också uppstått konflikter av det här slaget.

Herr talman! Det framgår av mitt svar, att frågan om den undersökning som herr Björk har berört är bordlagd och icke skrinlagd. I likhet med herr Björk tror jag att det kan vara lämpligt att vi tar upp frågan, hur denna undersökning skall göras, i samband med någon av de utredningar som kan komma att bli aktuella på arbetsmarknadsområdet under den närmaste tiden.

Herr talman! Riksdagen går nu att behandla ett antal motioner som har det gemensamt att de tar upp olika värnpliktsspörsmål.

Av utskottets utlåtande framgår att åtskilligt har hänt sedan motionen skrevs i januari 1970. Enligt vad ut skottet inhämtat från försvarsdepartementet har beslut fattats om vissa ändringar i tidigare fastställda bestämmelser för anordnande av värnpliktsriksdag. Bland annat skall ändamålet i fortsättningen vara att bereda de värnpliktiga tillfälle att framföra förslag och behandla frågor rörande försvaret. Jag hoppas, herr talman, att i detta ingår möjligheter för värnpliktsriksdagen att behandla alla de till totalförsvaret hörande frågor som jag har angivit i min motion. Vidare anges i bestämmelserna att informationen om =:värnpliktsriksdagen delges de värnpliktiga på tjänstetid. Jag är således mycket till freds med vad som har åstadkommits. Frågan om en permanent intresseorganisation för den värnpliktiga personalen har varit föremål för behandling vid värnpliktsriksdagen i februari i år, och en särskild arbetsgrupp har tillsatts. Jag hoppas att denna arbetsgrupp skall komma fram till ett förslag som innebär att man kan få till stånd en intresseorganisation. Det är självklart att de värnpliktiga som fullgör tjänstgöring under en kortare period, har svårt att anordna en permanent intresseorganisation. Enligt min uppfattning bör det därför ankomma på samhället att se till att en sådan intresseorganisation skapas, där de värnpliktiga automatiskt ingår under den tid de tjänstgör. Jag vill, herr talman, uttala den förhoppningen att de åtgärder som har vidtagits skall visa sig vara till fromma för motionens syftemål. Jag hoppas också att den pågående utredningen skall resultera i tillskapandet av en intresseorganisation, och jag har med det anförda bara velat antyda min glädje över att så mycket har skett. Jag har självfallet inget yrkande i sammanhanget.
Herr talman! Herr Svanström har all anledning att vara nöjd med den välvilliga behandlingen av motionen. Jag har inte så mycket att tillägga när det gäller den fråga han mest diskuterade, nämligen intresseorganisationen för de värnpliktiga. Jag finner det emellertid angeläget att i sammanhanget framhålla att de politiska ungdomsorganisationerna sedan länge har lagt ner ett mycket positivt och värdefullt intresse på värnpliktsfrågorna. Även om man kan få till stånd något slags intresseorganisation, hoppas jag att det intresset skall vidmakthållas. Det är av största betydelse för att värnpliktsfrågorna skall få en kontinuerlig bevakning från ungdomshåll.
Herr talman! Jag delar herr Bengt Gustavssons uppfattning att det är högst angeläget att de politiska organisationerna även i fortsättningen intresserar sig för dessa frågor. På denna punkt har vi inte delade meningar.

Herr talman! I går råkade jag läsa en tidningsnotis, enligt vilken 96 procent av alla motioner i riksdagen avslogs. När man nu har väckt en motion, vars syfte i realiteten stötts av utskottet, kan man alltså notera det med viss tillfredsställelse. Detta kan synas vara en ringa fråga, men oklarheten i fråga om tolkningen har betytt en merkostnad för kyrkorna och samfunden, som har ansvar för lärare i skolor framför allt i andra världsdelar. Jag är tacksam för att statsutskottet och riksdagen nu har undanröjt den oklarheten.

Herr talman!

Det torde stå ganska klart för alla som har sysslat med dessa frågor, att de har ett direkt samband med varandra. Behandlingen av denna motion uppsköts till i höst, och under tiden har ju tillsatts en speciell utredning, som skall ta upp de här trivselfrågorna. Utskottet har med anledning av ett yttrande från skolöverstyrelsen hänvisat till denna utredning. Utskottet har alltså enhälligt avstyrkt motionen, eftersom utredningen kommer att ta upp de här problemen. Herr talman! Jag har egentligen velat anföra några ord med anledning av skolöverstyrelsens yttrande, vari man kanske finner en viss tveksamhet från skolöverstyrelsens sida, eftersom den menar att en uppdelning av skolorna i något mindre enheter kan innebära negativa faktorer. Det är min och samtliga motionärers allvarliga förhoppning att utredningen snarast tar upp denna fråga till analys. Det är också vår förhoppning att man skall finna sådana former för analyserna att man klart kan konstatera de här förhållandena, som jag tror de flesta människor är överens om, och att detta i sin tur kan resultera i att de mastodontskolor som byggs och i växande omfattning kommer att byggas här i landet försvinner snarast möjligt. Herr talman! Det är med förhoppning att utredningen snarast möjligt skall komma fram till den slutsatsen som jag tillstyrker utskottets förslag. att Kungl. Maj:t snarast måtte vidtaga åtgärder för att anpassningen av akademisk arbetskraft till rådande arbetsmarknadsläge skulle kunna underlättas, samt

Herr talman! De delar av problemen det här gäller och som ju togs upp i statsverkspropositionen har uppskju tits till höstsessionen för behandling. Detta har också gett möjlighet till en ganska omfattande remissbehandling. Problemen är utomordentligt viktiga och berör ju alla våra ungdomar som skall ut på arbetsmarknaden. Målsättningen när det gäller såväl prognosarbete som statistik osv. är att få en så smidig anpassning mellan arbetsmarknaden och utbildningsväsendet som möjligt. Vi har väckt några motioner i detta sammanhang för att peka på denna frågas betydelse. Utskottet har i många stycken helt naturligt ställt sig positivt till de synpunkter som anförts i motionerna. På en punkt har emellertid utskottet haft en mening som gjort att vi varit nödsakade att avge en reservation, och det gäller de avnämarråd som skulle knytas till utbildningsnämnderna. Man kommer här, herr talman, in på de stora problemen för de snabbt växande grupper som går till den högre undervisningen och deras möjligheter att få en någorlunda adekvat sysselsättning. Det sägs att problemet består av tre delar. Den första delen gäller frågan om att inrikta ungdomarna på en utbildning som de kan ha en någorlunda praktisk användning av, när de så småningom träder ut på arbetsmarknaden. Den andra gäller frågan om att forma utbildningen så att den blir så användbar som möjligt, och den tredje gäller frågan om att informera arbetsmarknaden om den väntade tillströmningen till arbetsmarknaden och om den utbildning ungdomarna har. Sedan motionerna har väckts har det tagits upp en rad problem, och utskottet anser sig i stort sett vara nöjt med vad som har gjorts eller som kan väntas bli gjort. Utskottet har bl.a. åberopat en promemoria från maj månad av arbetsmarknadsstyrelsen, i vilken det har förordats ett aktivitetsprogram från arbetsmarknadsverkets sida. Vidare har hänvisats till universitetspedago giska utredningens betänkande, i vilket förordas en ständig kommitté på departementsnivå med representanter för olika intressentgrupper. Det är, herr talman, bra att man så småningom över huvud taget börjar reagera på dessa problem, men det är tyvärr alltför sent, skulle jag vilja säga. Jag har i andra sammanhang påmint om den utredning som moderata samlingspartiets utbildningskommitté tillsammans med moderata studenterna gjorde över i stort sett tre fjärdedelar av hela den enskilda arbetsmarknaden. Resultatet av denna ingående analys överlämnades för mycket länge sedan till departementet för åtgärd. Såvitt jag vet har det inte hänt någonting. Det är kanske inte överraskande men likväl oförsvarligt att myndigheterna reagerar så långsamt när det gäller problem för hundratusentals ungdomar. Nu börjar man alltså röra på sig. Men de åtgärder som arbetsmarknadsverket enligt sin promemoria har vidtagit klarar inte på långa håll dessa svårigheter. Det råder ingen tvekan om att ansvaret för många av de missförstånd och mycket av den okunskap som finns helt får bäras av de offentliga myndigheterna. För många är det oförklarligt hur myndigheterna kan vara så långsamma i sin reaktion, när frågan berör så många människors framtid.

Avnämarråden skulle alltså ges en mera lokal anknytning till de olika universiteten, vilket skulle göra avståndet relativt kort. Vi har likarta de råd på vissa områden, och erfarenheterna därav är i huvudsak positiva. Det skulle alltså vara möjligt att bygga vidare härpå. Utskottet framhåller att förslag finns om en ständig central kommitté, som skall täcka hela det högre utbildningsväsendets område. Det har vi i och för sig ingenting emot, utan den tror vi kan vara värdefull. Det beklagliga är att utskottet direkt påstår att en sådan här lokal organisation inte är lämplig. Utskottet har alltså inte ens sagt att man får vänta och se hur utvecklingen blir om man först inrättar en central kommitté och därefter diskutera hur man skall göra på det lokala planet. Redan nu tar utskottet ställning och förklarar att något avnämarråd på det lokala planet inte skall finnas. Det är verkligen märkligt, inte minst med tanke på att man från studenthåll på en rad olika områden och även från ledande universitetshåll har uttalat sig för att det skulle kunna vara värdefullt för universiteten att ha en mera konkret kontakt med den aktuella arbetsmarknaden. Herr talman! Med detta korta anförande ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 176 har några ledamöter avgivit en motiverad reservation.

De skiljaktiga meningarna har emellertid mest gällt metoderna för att avhjälpa denna brist. Utskottsmajoriteten har inte varit övertygad om det lämpliga i att skapa en ny rådsorganisation med stor lokal spridning. Vi har i stället ansett att den ökade informationen kan uppnås utan lokala institutioner. Skolmyndigheternas och arbetsmarknadsmyndigheternas insats kan ju förbättras och göras mera innehållsrik. En kommitté på departementsnivå kan också få de önskade uppgifterna. Jag tror för min del att de lokala aspekterna har överbetonats, särskilt med tanke på att de långtidsutbildade kommer ut på en geografiskt rörlig arbetsmarknad. Vi har, som sagt, i stort sett varit eniga i utskottet. Det är väl därför inte fullt så otroligt att vi har fattat problemet riktigt, som herr Wallmark ville göra gällande.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

Herr talman! Den lokala kontakt, om vi skall kalla den så, mellan de stude rande och arbetsmarknaden som i många år har funnits inom fackhögskolorna — i detta fall tänker jag kanske främst på handelshögskolorna och de tekniska högskolorna — kan säkert vitsordas av alla som har varit berörda av den här frågan. Det är framför allt två grupper som berörs av frågan, nämligen dels utbildningsinstitutionen och studenterna där, dels avnämarna, dvs. dem som studenterna sedan skall gå till. Dessa positiva erfarenheter bör kunna utvecklas och förbättras och samtidigt tillämpas på alla de övriga områden inom den högre utbildningen där man i dag utbildar ungdomar som i huvudsak kommer att gå till det enskilda näringslivet. Det främlingskap som vi icke sällan har mött under senare år mellan svenskt näringsliv och studenter bottnar främst i en okunnighet från studenternas sida; jag vågar med bestämdhet påstå detta därför att jag på yrkets vägnar har sysslat en del med dessa saker. En av de bästa möjligheterna att undanröja missförhållanden och missförstånd för att knyta dessa grupper bättre till varandra är att bilda avnämarråd av det slag som vi har föreslagit. Det är för oss som har sysslat med dessa frågor helt ofattbart hur människor som har en ansvarsfunktion att fatta beslut kan behandla dessa problem så legärt. Det måste rimligtvis innebära att man inte har satt sig in i dessa frågor. Man avfärdar dem ungefär på samma sätt som man — som herr Wikström sade — avfärdar 96 procent av motionerna. Denna fråga är för såväl studenterna som för svenskt näringsliv en hjärteangelägenhet, om vi över huvud taget skall klara problemen med anpassning av så stora grupper till en helt ny arbetsmarknad. Herr talman! Jag är verkligen djupt ledsen över det sätt på vilket utskottsmajoriteten har handlagt den här frågan. Man undandrar både studenter och arbetsmarknad en reell möjlighet att få ett kommunikationsmedel som skulle kunna klara många av de problem som ni, mina damer och herrar, läser ganska ofta om i tidningarna. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.